Herr talman! Det förefaller mig som om fru Lindström och jag på en punkt är ganska djupt oeniga, fastän vi innerst inne är helt överens, något som fru Lindström också har framhållit. Jag tänker då inte på reservation 4 som sådan, utan på nödvändigheten av att de ytterst väsentliga och framsynta åsikter, som departementschefen gett uttryck åt i sin proposition, förs ut i debatten som riktlinjer för ett kommande lagstiftningsarbete.

Med hänsyn till det medgivande som fru Lindström har gjort på egna och på många andras vägnar kan jag avstå från att yrka bifall till min och herr Martinssons reservation.
Herr talman! Fröken Mattsons sista inlägg uppfordrar mig till att upplysa om, att det var åtskilliga i utskottet som tog ett bestämt avstånd från hennes propå i reservationen. Vi ville inte vara med om en skrivning innebärande att otrohet i äktenskap inte skulle ha någon plats i en kommande lagstiftning. Visserligen ser många av oss med tolerans på otroheten, men vi kan inte bortse från den. Medan jag har ordet, herr talman, vill jag något beröra fröken Mattsons första inlägg, i vilket hon talade om vilken låg äktenskapsålder man har i andra länder. Hon nämnde till slut att Irland hade en äktenskapsålder av 14 år för man — man får väl säga pojke — och 12 år för kvinna — man får väl säga flicka. Detta är väl ändå åldrar som vi bör akta oss för att komma ner till. Vad jag tidigare nämnt beträffande det höga antalet skilsmässor inom de unga äktenskapen bör varna oss. Vi bör gå försiktigt fram i denna fråga. Det är f. ö. anmärkningsvärt att man här vill ta till en så kraftig sänkning som med tre år, från 21 år till 18 år. I andra sammanhang går vi försiktigt fram. Jag tänker exempelvis på rösträttsåldern. Vi brukar ta det lugnt och ta ett år i sänder. Vad som har sagts om likställighet mellan könen föranleder mig att säga, att jag inte tror att kvinnorna anser sig diskriminerade genom att man har olika bestämmelser beträffande äktenskapsåldern för man och kvinna. Jag tror att man finner det naturligt med den åtskillnad som nu finns. I likhet med herr Ferdinand Nilsson vill jag erinra om att äktenskapsåldern för kvinnan tidigare var 17 år. Den höjdes sedan till 18 år. Konsekvensen av mitt tidigare resonemang borde naturligtvis ha varit att föreslå att äktenskapsåldern bestämmes till 20 år för både man och kvinna, men det finner jag nu inte vara politiskt möjligt. Även jag anser att äktenskapet naturligtvis skall vara en frivillig samlevnad mellan självständiga individer. Men jag håller så styvt på äktenskapet och tror så mycket på dess betydelse både för individen och för samhället, att jag vill agera långt aktsammare i denna fråga än vad fröken Mattson här har gjort.

Herr talman! Vid behandlingen av detta ärende har vi så mycket uppehållit oss vid gränserna för äktenskaps ingående på Island, i Finland, i Norge och i Danmark, att jag tyckte att det kunde vara intressant att ur den internationella statistik, som jag har tagit del av, återge några siffror. De visar att många länder i Västeuropa — Belgien, Frankrike, Holland, Luxemburg, Italien — har samma eller lägre giftermålsålder. Det finns en del som ligger ännu lägre, t.ex. Irland. Jag kan försäkra herr Schött att jag icke anser att detta är eftersträvansvärt på något sätt. Men jag tycker att det kan vara intressant att göra en uppräkning ganska fullständig, så att man ser vart trenden går på andra håll i världen. Jag har menat att detta kan komplettera de nordiska reglerna, som vi tidigare har talat om.

Herr talman! Det är väl ett riktigt konstaterande som fru Lindström och även andra talare har gjort, att det inte är några stora saker som behandlas i denna proposition. Det är ett begränsat avsnitt av äktenskapslagstiftningen, regler beträffande äktenskaps ingående och upplösning. Men som det även erinrats om är detta en första etapp. Nästa år skall det komma en ny proposition som tar upp andra och kanske väsentligare ting i denna lagstiftning, nämligen äktenskapets ekonomiska rättsverkningar, främst efterlevande makes rätt och arvsrätt för barn utom äkenskap. Samtidigt kommer det att föreslås regler i föräldrabalken för fastställande av faderskap till utomäktenskapliga barn.

Det har fogats några reservationer till utlåtandet, även om vi med tanke på de många motionerna tycker att det gått att åstadkomma en ganska påtaglig enighet i utskottet. De båda första reservationerna gäller äktenskapsåldern. Den fjärde vill ha en annan formulering av utskottets skrivning med anledning av propositionens förslag till ändring av 11 kap. 8 § och åtföljande motioner, och den femte vill behålla nuvarande regler rörande medling vid hemskillnad enligt 11 kap. 1 §. De övriga reservationerna är blanka. Jag vill helt kort säga något om vad som anförts i debatten. Beträffande giftasåldern har herr Schött talat för den första reservationen och alltså föreslagit att giftasåldern skall vara 20 år för män och 18 år för kvinnor i enlighet med familjerättskommitténs förslag. Det är klart att det kan finnas en hel del skäl som talar för den meningen, främst kanske det gap som kommer att uppstå mellan äktenskapsålder och myndighetsålder när även äktenskapsåldern för män sätts till 18 år. De besvärligheter som följer med detta torde väl i första hand göra sig gällande när de unga makarna får barn och själva inte kan vara förmyndare för barnet, eftersom de då blir jäviga. Men det är väl ändå inte i många unga äktenskap som särskild förmyndare måste förordnas, och det dröjer heller inte så många år förrän föräldrarna själva blir myndiga.

Familjerättskommittén utförde ju sin utredning i nordiskt samarbete. Det fanns kommittéer som arbetade samtidigt även i övriga nordiska länder, och det förekom vissa kontakter mellan kommittéerna. Nu är det ändå på det sättet — jag tror det var fröken Mattson som erinrade om det — att den stortingskommitté som behandlat denna fråga i Norge enhälligt har föreslagit samma ålder som i Sverige, alltså 18 år för både män och kvinnor. även i det utskott som sysslar med dessa saker i Danmark finns det i varje fall en stark meningsriktning för samma förslag som framlägges i den svenska propositionen. För Sveriges del finns det väl också viss anledning att titta litet på de bestämmelser som man i detta hänseende har i Finland — där gäller åldern 18 år för män och 17 år för kvinnor. Av särskilt intresse är att titta på statistiken över internordiska äktenskap. År 1967 ingicks 313 dansk-svenska, 385 norsk-svenska, 3 isländsk-svenska och hela 1 115 finsk-svenska äktenskap. Och såsom man har framhållit är ju ute i Europa och världen i övrigt äktenskapsåldern i allmänhet 18 år för män och ännu lägre för kvinnor. Vad som enligt mitt tycke i alldeles särskild grad motiverar gemensam ålder, 18 år, för män och kvinnor är den dispenspraxis som har utvecklats i länsstyrelserna under senare år. Nu blir faktiskt 99,5 procent av alla dispensansökningar bifallna, och i de fall besvär har anförts hos Kungl. Maj:t över nekad dispens har besvären alltid bifallits. Med dessa fakta som bakgrund är det inte något överord när någon tidigare här sagt, att det nuvarande förfarandet är en onödig pappersexercis. äktenskapsåldrar — om en av kontrahenterna är myndig, räcker det med att den andra har fyllt 18 år. Om det kan man väl säga, att det i varje fall är ett originellt förslag. Det förekommer inte heller i någon motion, utan det var en synpunkt som kom fram i utskottet under behandlingen. Mig veterligt finns inte de reglerna i något annat land i hela världen; det är något alldeles nytt. F. ö. skulle väl ett godtagande av detta förslag leda till att många kvinnor i 18—19—20-årsåldern skulle bli tvungna att söka dispens, fastän de enligt nu gällande lag är giftasberättigade vid 18 år. Det vore kanske inte så populärt hos flickorna, om man nu skulle införa dessa bestämmelser. Vad gäller reservation nr 4 har fröken Mattson ordat en del om den, men hon har inte yrkat bifall till den. Det rör sig om en ren skrivningshistoria.

Det är mycket möjligt, för att inte säga troligt, att den framtida lagstiftningen går i den riktningen. Utskottet har dock föredragit att samla så mycket enighet som möjligt kring utlåtandet och har därför inte sagt något alls i denna fråga. Detta harmonierar även med vad som utskottet skrivit på sidan 62, sista stycket, i utlåtandet: »I fråga om principerna för det framtida lagstiftningsarbetet anser utskottet att ändrade samhällsförhållanden och nya värderingar måste få sätta spår i en lagstiftning, som är av så central betydelse både för enskilda och för samhället. Utskottet är emellertid icke berett att på det underlag som nu står till buds göra några närmare ståndpunktstaganden i frågan om efter vilka linjer en Ang. ändring i giftermålsbalken, m.m. kommande översyn och ett fortsatt reformarbete bör bedrivas.» Detta skriver utskottet visserligen gentemot två motioner med starkt divergerande meningar om hur den framtida lagstiftningen skall se ut, men jag tror att ordvalet väl täcker även utskottets inställning till reservation nr 4. Ingen har ännu talat för reservation nr 5. I den skrivna texten heter det i varje fall, att om medlingsinstitutet så småningom kommer att reformeras, så är det inte nu angeläget att som det föreslås i propositionen genomföra likartade regler för medlingsförfarandet i hemskillnadsmål. Det är olika förfaranden som föreslås här. I det ena fallet kan det vara fråga om en process inför domstol, i andra fallet kan målet prövas på handlingarna efter gemensam ansökan av makarna. I det förra fallet räcker det med ett försök till medling. Har svaranden underlåtit att infinna sig till medling eller om han inte kunnat anträffas med kallelse, får domstolen det till trots döma till hemskillnad. När däremot hemskillnadsmål prövas på handlingarna efter gemensam ansökan av makarna fordras att medlingen ägt rum och att vanligen båda makarna kommit tillstädes. Om någon av makarna är hindrad att infinna sig, kan det bli fråga om en domstolsprocess, fastän makarna är eniga om att skiljas. Det är alltså en rent praktisk sak att ändra lagparagrafen i detta hänseende. Herr Ferdinand Nilsson gick i sitt anförande också in på att man jämt och ständigt vill liksom tränga undan de religiösa värdena och att detta i någon mån kommer fram också i propositionen och i det utlåtande som första lagutskottet här presenterat. Jag vill endast erinra om vad som sägs i utskottsutlåtandet sidan 62: »Genom att äktenskapslagstiftningen kanske mer än någon annan lagstiftning påverkar de enskilda människornas förhållanden är det nödvändigt att den har sådan utformning att den i stort Ang. ändring i giftermålsbalken, m.m. kan omfattas med förtroende av alla delar av vårt folk, oberoende av religiös eller politisk inställning.» Det är denna utgångspunkt utskottet har haft när det har prövat propositionen och tagit ställning till motionerna. Beträffande lysningsförfarandet erinrade Ferdinand Nilsson om att han framlagt en motion, genom vilken man velat bevara de värden som kan finnas just beträffande lysningen. Jag vill erinra om att allmänna kyrkomötet i höst med tillfredsställelse konstaterade att det judiciella momentet i kungörelseförfarandet i kyrkorna nu blir upphävt. De var alltså synnerligen nöjda, och det var väl av den anledningen Ferdinand Nilsson inte utvecklade denna motion till en reservation. Herr Schött tog i ett senare anförande än en gång upp frågan om äktenskapsåldrarna och ansåg att det var onödigt med en sänkning till 18 år.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

Herr talman! Jag vill än en gång understryka att målsättningen här bör vara att vi bestämmer en äktenskapsålder, som är tillräckligt hög för att vi skall kunna räkna med att vederbörande har nått den mognad och har den erfarenhet, som fordras för att klara äktenskapet. Jag fäste mig vid att utskottsordföranden i sitt anförande talade om dispensfallen och ville göra dem till normgivande. Det tycker jag är en felaktig syn på det hela. Dispensfallen bör alltjämt vara dispensfall. De får icke utgöra norm för lagstiftningen. När jag nämnde rösträttsåldern ville jag därmed erinra om hur försiktigt vi där går fram. Där tar vi ett år i taget, och det är då anmärkningsvärt att man här vill göra en så kraftig sänkning som med på en gång tre år. Jag vill än en gång åberopa Svea hovrätt, som framhållit att man bör gå försiktigt fram. Om man nu sänker äktenskapsåldern till 20 år, bör man avvakta erfarenheterna av den sänkningen, innan man överväger ytterligare sänkning. Vad gäller den framtida lagstiftningen lägger man in olika tolkningar i vad utskottet skrivit längst ned på sid. 62. Här var meningsskiljaktigheterna ganska stora inom utskottet. Det är därför Ang. ändring i giftermålsbalken, m.m. man skrivit försiktigt, och var och en kan tydligen i denna skrivning lägga in vad han vill.

Det får framtiden utvisa. Herr talman! Jag ber än en gång att få yrka bifall till reservation nr 1 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Det var inte så att jag ondgjorde mig över att herr Ferdinand Nilsson hade kommit med ett rationellt förslag till flexibla giftasåldrar, utan jag gav snarast en komplimang till att han kunnat åstadkomma ett förslag som är enastående i hela världen när det gäller denna lagstiftning.

Det bleve alltså fråga om en total nordisk oenighet, och det var väl ändå inte avsikten med denna lagstiftning, till vilken förarbetena i viss mån har gjorts i nordisk samverkan. I vårt land har det ju hittills gått bra med åldrarna 21 respektive 18 år — dispens har ju kunnat beviljas. Varför reagera så kraftigt mot den ordningen nu? När det nu ändå kan konstateras att det blir en pappersexercis och det heller inte behöver vara någon olycka att sänka den gemensamma åldern till 18 år — som ju förekommer på de flesta håll ute i världen — måste det här förslaget såvitt jag förstår kunna accepteras. Jag ber därför, herr talman, att än en gång få yrka bifall till detta.

Herr talman!

Den skarpaste kritiken har väl riktats mot den del av familjerätten som riksdagen — som herr Svedberg påpekade — kommer att få ta ställning till nästa år. Men även när det gäller äktenskaps ingående och upplösning, äktenskapsåldern m.m. har från radikala kretsar sagts att kommittén har lagt fram ett förslag som är så dammigt att det är omöjligt att föra ut i det praktiska livet. Man har sagt att kommittén inte har tagit någon som helst hänsyn till de nya samlevnadsformer som nu har fått allt större betydelse. Jag skall inte ge mig in på det. Men jag vill påpeka att de direktiv som gavs av den dåvarande justitieministern Herman Zetterberg gällde äktenskapsrättsliga frågor och villkoren för äktenskapets ingående och upplösning samt bodelningen och äganderättsförhållandena. Några direktiv därutöver gavs inte alls av Kungl. Maj:t, och från riksdagen har heller inte kommit några sådana önskemål. Att då »skjuta in sig» på familjerättskommittén tycker jag är en aning omotiverat. Dessutom skulle basen vara nordisk, och vi i kommittén arbetade alltså tillsammans med de danska, norska och finska kommitté erna. I propositionen förutskickar justitieminister Kling att det nu framlagda förslaget endast är en första begränsad etapp i en översyn av den familje rättsliga lagstiftningen, och att vi har att emotse en ny utredning. Såvitt jag förstår har hänsyn där tagits till de nya samlevnadsformer som man anser skall om inte ersätta äktenskapet så åtminstone existera vid sidan av detta. Om det är så som övriga talare här har sagt kommer väl den utredningen att leda till en betydligt mer radikal och genomgripande reform. Nu har vi endast att ta ställning till vissa begränsade ändringar i giftermålsbalken, och jag tycker inte att de skiljer sig i så väsentliga delar från familjerättskommitténs förslag att det finns anledning göra någon större affär av dem. Lysningen kan naturligtvis slopas utan att någon större skada sker. Det är en gammal svensk tradition som man både kan ha och mista. Kommittén föreslog där en uppmjukning som ett första steg. Att barnen för första gången har kommit med i lagen som en väsentlig faktor tycker jag är en fördel. Vid en skilsmässa är det barnen som det skall tas hänsyn till, och det är de som lider mest om denna sker förhastat. Därför bör rätten till omedelbar äktenskapsskillnad vid otrohet inte längre vara ovillkorlig. I fråga om äktenskapshindren är det enligt min uppfattning en aning betänkligt att man helt och hållet har tagit bort epilepsi och könssjukdom i smittosamt skede som äktenskapshinder. Att man tar bort det tycker jag är fullt förklarligt, men att man inte ersätter det med den upplysningsplikt som föreslogs i kommittén kan ha sina risker. Kommittén föreslog nämligen att vederbörande vid hindersprövningen skall vara pliktig att upplysa sin kommande man respektive hustru om dessa sjukdomar i den mån han eller hon känner till dem. Motiveringen var närmast att man i så fall skulle kunna få vederbörande att ta kontakt med en läkare. Det sägs också i propositionen att man bör veta vem man gifter sig med. Det tycker jag är väldigt naturligt. Varför skall man inte kunna tänka sig en sådan upplysningsplikt?

Medlingen är också föremål för olika bedömanden. Jag har anslutit mig till dem som anser att vi kan vänta med att ta ställning till medlingsinstitutet. Det mest praktiska är att hos Kungl. Maj:t begära att tilläggsdirektiv ges till vårdlagstiftningssakkunniga för att utröna vilket samband man kan tänka sig mellan familjerådgivningsinstitutionen och medlingsinstitutionen. Själv har jag blivit övertygad av många av dem som var inkallade såsom experter åt kommittén och som själva fungerade som medlare om att institutionen inte är alldeles betydelselös. Jag vet mycket väl att andra medlare har andra erfarenheter, men jag är helt övertygad om att en medling i många fall kan leda till att skilsmässan blir, om jag så får uttrycka mig, hövligare. Den behöver inte bli så uppslitande och i synnerhet för barnen inte av en i många fall rent farlig effekt. Det är klart att vi måste ha flera borgerliga medlare, och det är lika klart att de måste ha utbildning för sina uppgifter. Dessa kan ju vara av ekonomiskt, juridiskt och rent humanitärt slag. Till sist, herr talman, vill jag säga några ord om den mest kontroversiella frågan, nämligen äktenskapsåldern som nu är 21 år för män och 18 för kvinnor. Familjerättskommittén diskuterade ingående — det vet ju första lagutskottets vice ordförande lika bra som jag, eftersom vi båda två var ledamöter av kommittén — om äktenskapsåldern skulle sänkas. Vi kom då fram till att man för män skulle sänka den till 20 år. Jag skall inte gå närmare in på motiveringen. Jag vill bara påpeka — det har visst redan gjorts fast jag tyvärr inte var inne när herr Schött nämnde det — att antalet skilsmässor i de dispensäktenskap som nu förekommer är två till tre gånger så stort under ett antal år framåt som i de årskullar som är några år däröver. Skilsmässor är onekligen inte något som man eftersträvar, så uppslitande som de nästan alltid är. Vi föreslog alltså 18 och 20 år. Remissvaren har varit delade, men ett stort antal har biträtt kommitténs förslag. Olika förslag har framlagts. Utskottet föreslår 18 och 18 år. Reservationerna innehåller ett par olika förslag, dels att vi skall behålla de åldersgränser vi har och dels att vi skall skapå en flexibel äktenskapsålder. Jag måste framhålla att jag, hur kvinnosaksvänlig jag än är och hur gärna jag än ser att könsolikheterna utjämnas, i den heliga likställighetens namn inte kan anse att det måste vara samma ålder och att den skall vara 18 år för både pojkar och flickor. Jämlikheten, som tidigare har varit föremål för ett ganska ljumt intresse här i kammaren, har — förefaller det mig — plötsligt blivit liksom en helig ko. Många skäl gör att jag tycker att 18—18 är en för låg ålder. Dels går ju ungdomarna då fortfarande i skola — antingen en teoretisk skola eller en praktisk skola — dels skall gossen ut och göra sin värnplikt, och det blir väldigt liten tid över för honom att sätta bo och ordna för familj. Han kan ju i de allra flesta fall inte ens försörja sig själv och mycket mindre en familj. Det är klart att vi alltid får räkna med katastroffall, och jag är alldeles övertygad om — i motsats till fru Lindström — att det blir precis lika många dispensfall sedan också. Skillnaden är bara den att det blir i lägre åldrar. Det är naturligtvis en tro jag har, och fru Lindström kan tro motsatsen, ty vi vet ingenting om detta, men det skulle förefalla mig väldigt besynnerligt om det inte blev några dispensfall i framtiden. Jag tror sålunda inte att vi kommer ifrån dispensäktenskapen, även om vi bestämmer oss för alternativet 18—18. Dessutom gör man då 18 års ålder normaliserande. Vi bestämmer inte den här åldern för katastroffall utan för normalfall. Vi sätter in i lagen att detta är den lämpliga åldern för ungdomar att gifta sig. Vi kan inte komma ifrån att bestämmelsen kommer att uppfattas så. Man må ha vilka meningar som helst om hur auktoritativa föräldrar kan vara, men det kommer att bli svårt för föräldrar att förmå ungdomar att vänta tills de nått litet större mognad än vad de har vid 18 års ålder. Det tycker jag är någonting som är värt att reflektera över. Ungdomarna kommer naturligtvis att säga att det står i lagen att de får gifta sig när de är 18 år. Vad har mamma och pappa då att göra med det? Jag tror att lagen kommer att bli normerande på det här sättet, och det tror jag inte är bra. Nu förväntar vi en sänkning av myndighetsåldern men knappast ner till 18 år, och det gör i alla fall, om vi sätter äktenskapsåldern till 18 år, att ingen av föräldrarna kan vara förmyndare för sina barn, utan det måste i så fall bli någon annan, och det kan heller aldrig vara riktigt. Vad beträffar en gemensam nordisk lagstiftning vet ingen här i kammaren hur Norge kommer att göra. Där har inte fattats något beslut. I Danmark har man stannat för »20—18» liksom på Island, och i Finland tillämpas en lägre äktenskapsålder. Hur vi än bär oss åt blir det ingen gemensam basis. Det tycks vara svårt att åstadkomma ett gemensamt nordiskt beslut i fråga om äktenskapsåldern.

Jag tycker att den reservationen har en stark ställning i raden av förslag. Där föreslås att endera maken skall vara 20 år, och jag kan inte finna att det har framförts något som helst argument som talar emot ett sådant förslag. Med det har vi ju åstadkommit likställigheten, och då behöver vi inte gräla om den. Antingen han eller hon skall vara 20 år, och det gör detsamma vilken av dem det är. Därmed har vi klarat det blindskäret. Vidare kan alltid någon av föräldrarna vara förmyndare för barnen, och det tycker jag är en obestridlig tillgång. Dessutom kan vederbörande då få råda över sin egen ekonomi. Herr talman! Jag har alltså frångått min motion och kommer att rösta på reservation 2, till vilken jag ber att få yrka bifall.

Herr talman! Jag tog mig friheten att begära ordet när fru Hamrin-Thorell erinrade om familjerättskommittén — det är ju ändå ganska många år sedan den arbetade med dessa frågor och det har hänt litet grand under tiden därefter. Bland annat har vi fått den utveckling i fråga om beviljandet av dispensansökningar som berörts tidigare i debatten. Av alla dessa ansökningar bifalles ju 99,5 procent ute i länsstyrelserna, och om någon får avslag och anför besvär hos Konungen blir besvären bifallna. Den utvecklingen har ägt rum under senare år. Vidare har vi över 1100 svensk-finska äktenskap per år — jag medger att detta argument kanske är litet mera långsökt, men även det är i alla fall någonting påtagligt — och i Finland är giftasåldrarna 18 respektive 17 år. Fru Hamrin-Thorell erinrade också om den undersökning som familjerättskommittén gjorde beträffande skilsmäs sorna i dispensäktenskapen; om jag inte minns fel var det genom barnhuset som den utredningen kom till. Men det poängterades ju att utredningen hade begränsad omfattning. Man kunde alltså inte utan vidare säga att resultaten var allmängiltiga. Jag kan naturligtvis inte direkt påstå att stortinget i Oslo kommer att följa sitt utskott, men utskottet är i varje fall enigt och det händer som bekant inte så ofta åtminstone i Sveriges riksdag att beslutet då blir ett annat än vad utskottet har föreslagit — låt vara att det i ett tidigare ärende under dagen gjordes ett lovvärt försök att stjälpa ett enigt utskott. Jag tror alltså för min del att giftasåldrarna kommer att bli 18 respektive 18 år även i Norge. Inte heller i Danmark är frågan avgjord, men vi vet i alla händelser att det också i folketingsudvalget finns en stark mening för samma förslag som i den föreliggande propositionen.

Herr talman! I de likalydande motionerna 1:990 och 1I1:1247 har vi föreslagit att medling skall ingå som ett frivilligt led i samband med äktenskapstvister och alltså inte längre utgöra processförutsättning i hemskillnadsmål. De allmänna bestämmelserna angående medling har omnämnts av föregående talare. Orsaken till att vi föreslagit frivillig medling är att vi anser att makarna bör ha valfrihet att söka medling eller inte. Medlingen framstår nu som en tom formalitet. Det finns också medlare som saknar personliga förutsättningar och kvalifikationer att ha hand om bittra och olyckliga människor. Den medlare som makarna har att vända sig till är kanske en privatmänniska, en ortsbo som det kan kännas ganska besvärande att lägga fram sina äktenskapliga konflikter för. Det fordras stor hänsynsfullhet och förståelse hos dem som skall ta emot sådant förtroende. I en del fall sker tyvärr också medlingen för Vi har ansett att en kvalificerad rådgivning vid en statsunderstödd familjerådgivningsbyrå är bättre, och vi är verkligen glada åt att utskottet har beaktat den synpunkten. Redan nu vänder sig många makar till dessa byråer för att få hjälp och råd i samlevnadsfrågor. Har makarna tidigare besökt byrån, kan den utredning som redan finns ge underlag för en medling. Där kan ges upplysning om ekonomiska möjligheter. Hemmets ekonomiska störningar spelar ofta en stor roll i äktenskapets slitningar. Utskottet delar departementschefens tankegång rörande den framtida medlingsverksamheten, men utskottet är inte berett att förorda att medlingen redan nu blir frivillig.

Herr talman! Med stöd av departementschefens uttalande, som återges på sid. 41 i utskottets utlåtande, hoppas jag och vågar förutsätta att frågan om frivillig medling tages upp inom ramen för en framtida äktenskapslagstiftning.

Herr talman! Till detta utskottsutlåtande har jag fogat en blank och en motiverad reservation, den sistnämnda tillsammans med herr Gustafsson i Borås. Den blanka reservationen gäller äktenskapsåldern.

Jag är medveten om att ställningstagandet till förmån för en äktenskapsålder av 18 år för både man och kvinna har den svagheten att båda makarna kan vara omyndiga och att alltså ingen av dem då är behörig som förmyndare för makarnas barn. Men såvitt jag förstår är de praktiska olägenheterna härav inte särskilt stora, därför att även omyndiga makar har den rättsliga vårdnaden om sina barn. Det innebär alltså att även de omyndiga makarna bestämmer var barnet skall finnas och hur det skall uppfostras. De kan även företräda barnet i en del fall inför domstol. Efter vad jag kan se framträder den praktiska olägenheten av att makarna är omyndiga egentligen främst i det fallet att barnet får förmögenhet genom arv eller på annat sätt. Då måste en förmyndare förordnas, och det måste alltså bli en utomstående. Jag kan inte finna att den olägenheten är så stor, att den bör vara avgörande för frågan om äktenskapsåldern. Det är anledningen till att jag inte har anslutit mig till den s.k. flexibla ålder som det talats om så mycket här. Mot en sådan åldersgräns talar att den absolut inte främjar någon nordisk rättslikhet. Det är emellertid klart att de olägenheter som jag nu har berört — hur stora eller små de nu är — är betydligt mindre, om omyndighetsåldern är lägre än den nuvarande, om alltså skillnaden mellan myndighetsålder och äktenskapsålder är så liten som möjligt. Departementschefen har ju förutskickat att han till våren tänker föreslå en sänkning av myndighetsåldern från 21 till 20 år. Jag tycker faktiskt att det hade varit lämpligast att han hade väntat med frågan om sänkning av äktenskapsåldern och tagit upp den i samband med frågan om myndighetsåldern. Kanske hade man då också kunnat finna en särskild reglering av dessa rätt sällsynta fall när bristen på myndighet hos föräldrarna medför olägenhet. Det är detta som gjort att jag velat inlägga en stilla protest genom en blank reservation. Jag har, herr talman, också en motiverad reservation som jag skrivit på tillsammans med herr Gustafsson i Borås. Den gäller medlingsinstitutionen. Eftersom jag har förstått både här i kammaren och genom resonemang tidigare att man inte riktigt fått klart för sig vad den åsyftar, nödgas jag ta kammarens tid något i anspråk för att förklara den. Jag är ense med departementschefen och utskottsmajoriteten om att även medlingen bör reformeras och att den lämpligen bör få sin plats inom familjerådgivningen — alltså en förbättrad och utökad familjerådgivning med erforderlig utbildning av medlarna för dessa uppgifter. I varje fall tycker jag att detta bör bli ett alternativ till den nuvarande medlingen. Men innan den reformen är genomförd kan jag inte anse att det finns tillräckliga skäl för att ändra de nuvarande medlingsreglerna. Därför yrkar jag, herr talman, bifall till reservation nr 5 av herr Gustafsson i Borås och mig. Till slut vill jag säga att jag bl.a. med hänsyn till den framskridna tiden inte skall ta upp någon principiell debatt. Ett ännu viktigare skäl är, som fru Lindström har framhållit, att något tillräckligt underlag för att debattera de framtida riktlinjerna för en äktenskapslagstiftning — vi är alla överens om att det behövs ytterligare reformer — inte fanns vid utskottsbehandlingen. Det är alltså såvitt jag förstår lämpligast att vi väntar med den debatten tills vi får ett förslag från regeringen.

Herr talman! Jag förstår att det är ett önskemål att vi skall rationalisera våra inlägg så här i slutet av debatten. Därför skall jag instämma i vad fru Lindström sade beträffande den del av utskottsutlåtandet där utskottet säger att man inte är beredd att på det underlag som nu står till buds göra några principiella uttalanden. Det hade väl i och för sig inte varit mer att säga om detta än vad fru Lindström sade. Men när fröken Mattson avstod från sitt yrkande lade hon in i fru Lindströms uttalande en tolkning som jag kanske inte riktigt fattade. För säkerhets skull vill jag säga att man inte kan tolka in någonting annat än det som står där, nämligen att utskottet inte är »berett att på det underlag som nu står till buds göra några närmare ståndpunktstaganden». Vi har avvisat både justitieministerns propåer i olika hänseenden och en motion i ärendet — en motion som på visst sätt låg mig ganska nära. Jag har tyckt att det varit lojalt att behandla båda förslagen, från justitieministern och motionärerna, på samma sätt. Jag trodde också att jag skulle kunna rationalisera mitt anförande beträffande äktenskapsåldern och i det hänseendet instämma i vad fru Ruth Hamrin Thorell sade. Det kan jag göra ända fram till hennes kovändning, då hon hamnade i armarna på herr Ferdinand Nilsson. Fram till dess tyckte jag det var ett riktigt bra anförande, som jag gärna vill instämma i. Nu när det gick som det gick med äktenskapsåldern måste jag få lov att gå tillbaka till familjerättskommittén. Herr Svedberg sade att det har hänt mycket sedan = familjerättskommittén blev färdig. Han antydde att det var så förfärligt länge sedan och att det har runnit så mycket vatten under Stockholms broar sedan den tredjedel av familjerättskommittén som finns här i kammaren var med om att lägga fram betänkandet. Men det är faktiskt inte mer än fyra år sedan, jag vill minnas att det var i maj 1964 som man lade fram betänkandet. Jag frågar verkligen: Vad är det som Ang. ändring i giftermålsbalken, m.m. har hänt sedan ni i familjerättskommittén så bestämt sade: »Det kan svårligen bestridas att en man på 18—20 år i allmänhet saknar önskvärd allmän erfarenhet och mognad för att ingå äktenskap.» Det var ni ju alldeles överens om den gången. Av familjerättskommitténs betänkande kan man dessutom utläsa att kommittéledamöterna i själva verket var förhållandevis tveksamma inför att lämna 21-årsåldern. Det är faktiskt riktigt, eller hur? Det enda som drev kommittén att gå ner till 20-årsåldern var hänsynen till en samnordisk lagstiftning. Det står tydligt i kommittébetänkandet. Nu har herr Svedberg talat om för oss hur det har gått med den samnordiska lagstiftningen. Resultatet är naturligtvis beklagligt för oss som tror på att det är önskvärt och riktigt att på så många olika nivåer som möjligt kunna samsas i de nordiska länderna med avseende på lagstiftningsfrågor. Nu har man inte gjort det. Då måste jag säga att när de andra nordiska länderna bedömer äktenskapsåldern utifrån sina egna lokala förhållanden och synpunkter, får väl vi i rimlighetens namn också göra det. Vad har vi nu för underlag för att bedöma detta? Vi har familjerättskommitténs mycket bestämda uttalande om hur pass mogen för äktenskap man kan anses vara när man är 18—20 år och dessutom råkar vara man. Vad har vi mer? Vi har naturligtvis remissutlåtandena över familjerättskommitténs betänkande. Och vad säger de? Jo, flertalet instämmer i vad som sägs i familjerättskommitténs betänkande. En del remissinstanser kopplar äktenskapsåldern till myndighetsåldern. Det finns också några instanser som går på vad fru Hamrin-Thorell kallade den radikala linjen, dvs. 18—18 — det låter nästan som ett handbollsresultat. Vad har debatten tillförts för nytt? Den har tillförts ett mycket diffust jämlikhetsresonemang, diffust på det sätt som fru Hamrin-Thorell utvecklade det. Jag skulle vilja späda på något och säga att när vi normalt talar om att vi eftersträvar jämlikhet så gäller det att lyfta någon grupp som ligger illa till upp till en bättre nivå. I allmänhet går jämlikhetsresonemanget ut på att skapa bättre jämställdhet mellan könen, dvs. bättre förhållanden för kvinnorna. Här upplever vi för en gångs skull den litet bisarra situationen att man icke gör någonting för kvinnorna när det gäller jämlikhet, utan man gör något för männen.

Utskottet anser det därför angeläget att äktenskapet som livsform har sådant stöd i lagstiftningen att det skall kunna behålla sin centrala roll för människor som vill bilda familj.» Det är en målsättning för lagstiftningen som vi allesammans varit överens om.

Det låter sig »svårligen bestridas» att han inte är mogen för äktenskap. Jag tror att man här bäddar för en risk, som man inte borde framkalla. Därför, herr talman, står jag fast vid min ståndpunkt. Jag har inte blivit övertygad av dem som argumenterar för den lägre giftasåldern, utan jag vidhåller den reservation som jag undertecknat. Så några ord om medlingen. Det föreligger en motion i fråga om medlingsinstitutet. Den går ut på att man skulle vidga behörigheten för församlingspräst utöver församlingsgränsen, Det är en vtterst praktisk motion. Den tar kanske framför allt sikte på förhållandena i ett större samhälle där man har flera församlingar och där det kanske är naturligt att de som söker medling får välja mera fritt bland de präster som finns till förfogande. Jag har mycket stor förståelse för denna praktiska motion. När jag ändå varit med om att inte biträda den, är anledningen att vi fått veta att medlingsinstitutet mycket snart kommer att ses över, och då kommer väl även denna fråga upp. Skall en medling lyckas — och det skall man väl eftersträva — måste man förutsätta att kontrahenterna hyser förtroende till den som skall medla, och förtroendet känner förvisso inga församlingseller kommungränser.

Herr talman! Det är väl i avsevärd del riktigt vad som framhölls av herr Lidgard beträffande giftasåldern. När den behandlades i familjerättskommittén ansågs den dock inte som någon stor och avgörande sak i lagstiftningen. Men i debatten här i dag med det utrymme som dessa frågor får blir kanske giftasåldrarna betraktade som det allra väsentligaste när det gäller äktenskapslagstiftningen. Familjerättskommittén arbetade i nordiskt samarbete, vilket har nämnts här, och i de övriga nordiska länderna fanns det inget intresse för att gå lägre än till det som föreslogs av familjerättskommittén. Men man får inte bortse från de rent praktiska synpunkterna och den utveckling som ägt rum under senare år, i första hand när det gäller dispensförfarandet. I och med att så gott som alla som söker dispens får tillstånd att gifta sig fastän de inte har åldrarna inne, visas att vi anser att de är fullt berättigade att ingå äktenskap. De har ju även då fått föräldrarnas tillstånd att ta det steget. Det är den utvecklingen som gör att man nu måste acceptera lika ålder för män och kvinnor. När det hänvisades till remissinstanserna kan jag nämna — detta gäller även fru Hamrin Thorell — att folkpartiets kvinnoförbund och dess ungdomsförbund har godtagit 18-årsåldern. Så är även fallet med socialdemokratiska kvinnoförbundet och dess ungdomsförbund. Herr Ernulf tog upp frågan om medlingen. I utskottsutlåtandet, sid. 42 överst, finner vi belägg för att Advokatsamfundet och rättshjälpsjuristerna har påvisat praktiska olägenheter av att vid hemskillnadsmål som prövas på handlingarna båda makarna skall vara med vid medlingen. Det kan leda till process trots att makarna varit eniga om att skiljas. Om vi i framtiden skall pröva frågan om en helt frivillig medling — jag tror att fru Lilly Ohlsson uttryckte denna mening — får väl det som nu föreslås betraktas som ett steg på vägen mot en fortsatt utveckling i det hänseendet. Att utskottet inte är negativt inställt till medlingsinstitutet har vi fått belägg för genom att utskottet har godtagit den motion, som yrkade att även föreståndare vid familjerådgivningsbyråer blir behöriga medlare. Vidare har i propositionen föreslagits tillsättande av borgerliga medlare i varje kommun, och detta har även utskottet yrkat bifall till.

Herr talman! Jag skall instämma med herr Ferdinand Nilsson i synpunkterna på dispensäktenskapen, och därmed vare nog sagt om den saken. Det är tråkigt att jag gjort herr Ferdinand Nilsson besviken, men det är i så fall ömsesidigt. Med den uppläggning som herr Sjöholm gjort av detta ärende har det kommit att reduceras till en diskussion om myndighetsåldrar. Man har ansett det lämpligt att någon av parterna i äktenskapet är myndig. Vad jag velat betona är att parterna rimligtvis bör vara mogna för att påtaga sig det ansvar som äktenskapets ingående innebär. Jag anser inte att myndighetsförhållandena är så viktiga, eftersom vi vet att de inte vållar så stora praktiska svårigheter. Däremot anser jag att mognadsfrågan är viktig. Den enda dokumentation vi har på denna punkt är passusen »Det kan svårligen bestridas» i familjerättskommitténs betänkande. Där drar man gränsen olika för män och kvinnor — vid 20 år för män och 18 år för kvinnor. Sedan vill jag till slut, herr talman, bemöta herr Svedberg. Han erinrade om att bl.a. några politiska ungdomsförbund uttalat sig för den lägre myndighetsåldern, men jag har gjort mig besväret under den tid denna fråga varit aktuell att gå runt i några skolor här i staden för att ta reda på vilket intresse ungdomarna har för denna myndighetsålder. Ungdomarna är faktiskt inte särskilt intresserade. Man får oftast frågan tillbaka: Vad skall nu det här vara bra för?

Herr talman! Jag tillhör de ledamöter som i huvudsak har varit hänvisade till propositionens text för att få klarhet i motiven bakom de föreliggande förslagen. Jag vill gärna ansluta mig till de allmänna synpunkter som justitieministern ger uttryck åt på sid. 69 och första hälften av sid. 70 i propositionen. Dessutom sympatiserar jag med flertalet av hans detaljförslag. Däremot stegrar jag mig när jag mitt på sid. 70 i propositionen möter följande mening: » Samhället har givetvis intresse av att med olika medel förebygga förhastade skilsmässor.» Det är i själva verket ett diskutabelt uttalande. Det tycks utgå från föreställningen att samhället över huvud taget skulle ha möjligheter att bedöma vilka skilsmässor som är förhastade, en bedömning som allra högst kan göras av de berörda parterna. Man spårar också en grumlig tanke att olyckliga äktenskap under alla förhållanden är att föredra framför lyckliga skilsmässor. Om man accepterar denna tanke, om man menar att samhället har ett särskilt intresse och ett särskilt ansvar för att förebygga förhastade skilsmässor, måste samhället också rimligtvis ha ett intresse av och ett ansvar för att förebygga förhastade äktenskap. I själva verket är det sannolikt att samhället har större möjligheter att bedöma vilka äktenskap som är förhastade än vilka skilsmässor som är förhastade. Om samhället skall bedriva en sådan förebyggande verksamhet, gör man det inte — såvitt jag kan förstå — genom att lagstiftningsvägen uppmuntra till äktenskap vid 18 års ålder. Jag måste också reservera mig mot ett uttalande på sid. 71 i propositionen, där det sägs att den nordiska rättslikheten på äktenskapslagstiftningens område är av stort värde och så långt möjligt bör bevaras även i framtiden. Jag vill inte alls bestrida att det finns ett värde i gemensam nordisk lagstiftning och rättslikhet. Det gäller lagstiftning på vissa områden, däremot inte på andra. Äktenskapslagstiftningen gäller ett område, där man kan misstänka att värderingar och föreställningar skiljer sig åtskilligt mellan olika nordiska länder och där det finns risk för att de mest konservativa kommer att bestämma takten. Varningar för en överdriven nordism på lagstiftningens område har också nyligen, såvitt jag uppfattat saken rätt, uttalats från justitieministern närstående håll. För att återgå till frågan om äktenskapsålder så förefaller det mig utomordentligt svårt att ta bestämd ställning till ett förslag om en äktenskapsålder på 18 år, så länge man inte har övervägt en rad problem med anknytning till de mycket unga äktenskapens situation. Man har inte övervägt i vad mån det kunde finnas skäl för att skapa nya legala former för samlevnad mellan mycket unga människor som med nuvarande lagstiftning blir insnärjda i ett nät av förpliktelser, som kan bäras av mogna människor men som kan bli en mycket tung börda för dem som kanske nätt och jämnt kommit ut i arbetslivet. Man har inte övervägt i vad mån det bör beredas ökade möjligheter till snabb upplösning av unga äktenskap där risken för misstag måste bedömas vara stor. Man har inte bedömt den mycket komplicerade frågan i vad mån samhället kan anses ha några särskilda förpliktelser gentemot parterna och gentemot barnen i mycket unga äktenskap, där ofta en av föräldrarna kan tvingas avbryta sin yrkesutbildning och därmed blir handikappad längre fram i livet. Jag kan med andra ord inte uppfatta ett förslag om sänkt äktenskapsålder som något entydigt uttryck för radikalism. Visst är det angeläget att slå vakt om könens jämlikhet, men i så fall skulle man exempelvis kunna ansluta sig till fru Gunvor Rydings motion, i vilken hon med radikala motiveringar föreslår en gemensam äktenskapsålder för män och kvinnor på 21 år. Jag tror nu inte heller att det är en gångbar lösning. Men jag blev verkligen inte alls imponerad när fröken Mattson hänvisade till den låga äktenskapsåldern i en serie andra västeuropeiska länder. Jag fäste mig vid att de länder som har en särskilt låg äktenskapsålder också företräder en särskilt konservativ syn på äktenskapet som institution. Det tycks i själva verket vara så att de länder som har en låg laglig äktenskapsålder samtidigt har en lagstiftning som lägger särskilt stora hinder i vägen för skilsmässa. De utgår med andra ord i sin lagstiftning från en djupt konservativ ideologi, som i varje fall är mig främmande. Med hänsyn till att jag inte finner justitieministerns förslag på denna punkt tillräckligt genomarbetat och till att jag å andra sidan inte finner alternativen i reservationerna övertygande blir jag, herr talman, nödsakad att avstå vid omröstningen på den punkt som avser äktenskapsålder.

Herr talman! Detta utskottsutlåtande bygger på propositionen nr 161 och går närmast ut på att vi nu skall slopa den gamla kontrollagen, som tillkom i hyresregleringens år 1942 och som senast har förlängts till den 31 december i år. Lagen gäller givetvis endast på orter där hyresregleringen fortfarande består. Från vårt håll har vi självfallet ingenting att erinra mot att den gamla och slitna kontrollagen om upplåtelse och överlåtelse av bostadsrätt slopas, utan vi tycker att det är bra att den försvinner. Men nu behövs det en ny lag för att den gamla kontrollagen skall kunna slopas — lag om förskott vid upplåtelse av bostadsrätt. I sak handlar det framlagda förslaget om att legalisera förskott vid teckning av bostadsrätt. Samtidigt skall det finnas en ekonomisk plan, och det skall finnas betryggande säkerhet för de bostadssökande, innan man bestämmer sig. Allt det här är riktigt och i överensstämmelse med våra egna synpunkter. Nu säger departementschefen att den nya lagen skall ses såsom ett provisorium medan vi väntar på en allmän översyn av bostadsrättslagstiftningen. Det är mot bakgrunden av att det är fråga om ett provisorium som vår reservation skall ses. Den gäller närmast 3 § i lagförslaget, vilken stadgar förbud för annan andelsteckning än för bostadsrätt. I de motioner som undertecknats av högeroch folkpartiledamöter avvisades förbudsparagrafen.

Utskottet framhåller: »Något större behov av bostadsupplåtelse i aktiebolags eller bostadsföreningars form har inte heller uttalats.» På grund av det ringa behovet av bostadsupplåtelse är detta inte någon stor fråga utan en liten fråga. Utvecklingen går dock åt motsatt håll. I likhet med ett icke obetydligt antal remissinstanser tycker vi, att en förbudsbestämmelse av detta slag bör avvisas. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till reservationen.

Herr talman!

Med hänsyn till den framskridna tiden skall jag emellertid avstå från detta och bara gå in på den detaljfråga som berörts i reservationen. Jag kan liksom herr Ebbe Ohlsson fatta mig ganska kort på den punkten. Enligt gällande lag är bostadsrättsformen obligatorisk om föreningsandel skall kopplas ihop med upplåtelse av nyttjanderätt till lägenhet på obegränsad tid. Under kriget sökte man kringgå de bestämmelserna och den med bostadsrättsformen hopkopplade priskontrollen genom att i stället upplåta lägenheter för lång men begränsad tid, t.ex. 25 år. Ett förbud häremot infördes därför i kontrollagen. Om priskontrollen nu upphävs är visserligen risken för kringgående inte särskilt stor, men å andra sidan har det inte påvisats något behov av en sådan konstruktion, som ju faktiskt tillkommit helt i kringgående syfte. Jag har faktiskt inte vare sig i motionen eller i reservationen kunnat skönja något konkret förslag som kunde motivera en sådan anordning; de anförda exemplen kan mycket väl klaras av i andra former. Därför synes det väl motiverat att bestämmelsen i kontrollagen görs permanent genom den föreslagna lagen. Den innefattar till yttermera visso en dispensmöjlighet som i första hand är avsedd för vissa äldre, redan etablerade och väl skötta subjekt. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman!

Enligt direktiven bör utredningen eftersträva ett system för tillsyn av lotterier, som syftar till att skapa så goda garantier som möjligt för att den lottköpande allmänhetens berättigade in. tressen tillvaratas samtidigt som det med lotteriet gynnade ändamålet får det avsedda ekonomiska stödet. Även jag har på senare tid iakttagit vissa företeelser som innebär en kommersialisering av lotteriverksamheten och som jag knappast anser sunda. Jag förutsätter att utredningen i enlighet med de givna direktiven kommer att ta hänsyn härtill. Mitt svar på den första delfrågan är sålunda ja. Utredningen räknar själv med att avsluta sitt arbete under år 1969. Jag är beredd att medverka till att utrednings arbetet slutförs så skyndsamt som möjligt.
Herr talman! Jag ber att få tacka handelsministern för svaret på min fråga. Svaret är mycket positivt. Orsakerna till min fråga var många. Föreningslivet har höga kostnader för sin verksamhet, inte minst ungdomsverksamheten. Stat och kommun bidrar numera med stora belopp för att främja detta arbete, men ändå måste föreningar och organisationer lita till andra inkomster av olika slag. Lotteriöverskott utgör därvid ett betydelsefullt inslag i de olika idrottsliga, ideella och politiska riks-, länsoch lokalorganisationernas budget, i varje fall när det gäller ungdomsarbete och hjälpverksamhet. Staten å sin sida underlättar organisationernas möjligheter att skaffa sig inkomster den vägen genom att bevilja lotteritillstånd och medverkar samtidigt till att lottförsäljningen kontrolleras så att den köpande allmänheten kan känna sig trygg mot att det här inte sker något som är fel. Basen för detta arbete är lotteriförordningen. Redan 1964 förekom besvärligheter med att tillämpa förordningen på de olika nya metoder för lottdistribution och försäljning som lanserats, och vidare verkade förordningen föråldrad även i andra avseenden. Sedan 1964 års utredning tillsattes har det, som bekant, skett åtskilligt på denna front, och jag kan bara beklaga att denna relativt lätta översyn och modernisering av förordningen inte kunnat genomföras under dessa fyra år. Jag noterar därför nu med tillfredsställelse att handelsministern upplyst om att utredningen blir klar med sitt arbete under det kommande året och att han är beredd att påskynda arbetet så att det blir färdigt inom denna tid. Under tiden har nämligen nya problem som tidigare bemästrats av myndigheternas kontrollanter ånyo dykt upp, om än i annan form, I början av 1960-talet medverkade man till en sanering av «distributionsverksamheten inom lotteriförsäljningen genom att se till att leveranser av vinster inte gick några omvägar till själva lotteriet. Just under en sådan omväg kunde det nämligen hända att en del av den rabatt som lotterierna har på vinsterna kom bort och hamnade i mellanhänder, ibland mycket närstående lotteriarrangören, ibland längre ifrån. Jag menar, att myndigheterna i detta fall gjort ett nyttigt arbete. Sedan dess har det i stort sett blivit de folkrörelseägda företagen som dominerat marknaden, därför att de kunnat arbeta utan att ha fått några dylika anmärkningar. Vad jag med mina frågor nu velat rikta uppmärksamheten på är att det på nytt och i ett mångfalt större sammanhang har dykt upp försäljningsföretag som i stort sett har samma ägare som de som säljer en större del av vinsterna till lotterierna. Tidningsartiklar i ämnet är ganska klarläggande, och min oro grundar sig på det förhållandet att det är nödvändigt att staten, om man menar att man genom lotteritillstånd vill stödja bl.a. ungdomsarbetet, ser till att inga andra tjänar på verksamheten än lotterierna. Handelsministern konstaterar att han har iakttagit denna utveckling, som medfört förhållanden som enligt vad statsrådet säger knappast kan anses sunda och att utredningen kommer att ta hänsyn därtill. Jag är tacksam för det svar som lämnats och anser det fullt tillfredsställande.

Herr talman! Herr Hermansson har frågat, om jag vill medverka till att den nya patentlagens bestämmelser om tryckningsavgift endast tillämpas beträffande patentärenden, där ansökan har inlämnats efter lagens ikraftträdande den 1 januari 1968. Den nya patentlagens bestämmelser om tryckningsavgift tillämpas dels beträffande de patentärenden som herr Hermansson nämner och dels beträffande sådana äldre patentärenden, där patentsökanden inte före den 1 januari 1968 fått underrättelse om att ansökningen godkänts för offentliggörande. I övriga fall utgår utfärdningsavgift enligt den tidigare gällande patentförordningen. Den sålunda fastställda ordningen har tillkommit efter ingående prövning i samband med den nya lagens tillkomst. Under dessa förarbeten har skälig hänsyn tagits till de patentsökandes berättigade intressen. Jag är därför inte beredd att medverka till en sådan ändring av bestämmelserna som herr Hermansson avser.

Herr talman! Jag ber att få framföra mitt tack till statsrådet Lange för svaret på min fråga och beklagar att det inte blev så positivt som jag hade hoppats. Bakgrunden till min fråga är följande. Den 1 januari 1968 trädde den nya patentlagen i kraft. Därmed har bl.a. en väsentlig förändring inträtt vad gäller bestämmelserna om tryckningsavgifter vid patentansökan. Enligt den nu gällande lagstiftningen skall sökanden efter det ansökningen godkänts för utläggning erlägga fastställd tryckningsavgift. Avgiften uppgår till 150 kronor för de första åtta sidorna av patentansökan och till 100 kronor för varje följande påbörjad grupp om fyra sidor. Därutöver fordrar patentverket att sökanden skall ombesörja utskrift för offsettryck av patentskriften. Vid tiden för patentlagens ikraftträdande var ett mycket betydande antal patentansökningar inlämnade men ännu inte avgjorda av patentverket. De som har inlämnat dessa patentansökningar kan inte ha haft anledning att vänta sig att patentverket skulle tilllämpa de nya tryckningsbestämmelserna, som innebär en väsentlig kostnadsförhöjning, även på dessa ansökningar. Det kan inte anses rimligt att den enskilde på detta sätt skall bli lidande på grund av eftersläpning inom en myndighet. Principen att lagar ej ges retroaktiv verkan bör gälla även beträffande tryckningsavgifter vid patentansökan. Att det rör sig om en betydande kostnadsförhöjning kan belysas av följande. Om t.ex. 35 000 av de inneliggande ansökningarna leder till patent och har en genomsnittlig omfattning av 10 sidor per ansökan blir de sökandes kostnader drygt 8 miljoner kronor. Till detta skall läggas kontorskostnader för renskrivning etc., uppskattningsvis ett lika stort belopp. Jämfört med tidigare bestämmelser om s.k. utfärdningsavgift innebär förändringen i lagen, retroaktivt tillämpad, att de sökande — vilka oftast är småföretagare — drabbas av en merkostnad av storleksordningen 15 miljoner kronor.

Herr talman! Herr Axel Kristiansson har frågat jordbruksministern om han överväger att, med anledning av den senaste tidens skilda uppfattningar och rekommendationer beträffande lämplig kost, ta initiativ till en officiell kostundersökning. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Ett avsevärt antal kostundersökningar har gjorts här i landet. Genom dessa har man fått en god bild av näringssituationen i Sverige. Undersökningarna har bl.a. visat, att den svenska folkkosten kännetecknas av en hög halt av fett och socker. Statens institut för folkhälsan har därför utfärdat rekommendationer om en bättre folkkost i syfte att få till stånd en förbättrad näringssituation. Ytterligare kostundersökningar av större omfattning pågår eller planeras vid folkhälsoinstitutet samt vid universiteten i Lund och Umeå. Med hänsyn härtill anser jag det inte f. n. motiverat att ta initiativ till ytterligare undersökningar.

Herr talman! Jag ber att få framföra mitt tack till statsrådet för svaret. Jag har ställt min fråga med anledning av de utspel eller, får jag kanske säga, de grova anmärkningar som på senare tid har gjorts mot vissa av våra födoämnen, framför allt mot dem som användes i stor utsträckning. Det senast aktuella och för oss alla kända exemplet är ju mjölken. Tidigare har som bekant också vissa köttvaror varit hårt utsatta. Enligt mitt förmenande har man gått till överdrift när man rent av påstår att det till och med är skadligt att använda dessa livsmedel. Utan att på något sätt vara någon näringsexpert vågar jag ändå hävda att i varje fall mjölk är en vara av naturen så konstruerad att den i vissa lägen är oumbärlig. även om jag är lekman vågar jag utan risk kunna göra ett sådant påstående.

Det svar jag har fått här går närmast ut på att det gjorts en sådan undersökning i vårt land som i stort sett är tillfredsställande och att det i den mån det förekommer brister i undersökningen skall ske kompletteringar. Jag vill närmast slå fast att vad som gjorts till dags dato inte kan betecknas som tillfredsställande. Det är möjligt att det kommer att ske en förbättring, och jag vill uttala förhoppningen att så skall bli fallet. Om vi hade haft ett tillfredsställande förhållande på det här planet och om vi hade haft en beredskap härvidlag så hade det varit rimligt att det institut som står bakom de nu utförda undersökningarna i varje fall hade korrigerat överdrifterna i de påståenden som har gjorts. Även om det skulle ligga något av sanning i talet om att vi konsumerar för mycket fett och socker, måste det ju ändå vara en överdrift att påstå att vi måste hälla mjölken i slasken. Någon som helst korrigering har jag inte sett till efter det utspelet. Jag anser att det väsentliga här kanske inte är bara att det sker undersökningar, utan också att resultaten kommer ut till medborgarna-konsumenterna. I det sammanhanget är det naturligtvis också ytterst väsentligt att undervisningen i dessa ämnen rustas upp. Jag är inte alldeles säker på att den är tillfredsställande i dag. Det är synnerligen angeläget att någonting görs på det hållet också. Herr talman! Det var inte min avsikt att på något sätt ställa något statsråd till ansvar för vad som har skett på den senaste tiden i form av vad jag betraktar som överdrifter, utan min avsikt var närmast att få denna fråga aktualiserad. I den mån detta kan leda till att vi får en bättre tingens ordning är det tacknämligt, och jag ber därmed än en gång att få tacka för svaret.
Herr talman! Jag vill säga till herr Kristiansson att jag för egen del tycker att mjölk är en god dryck, särskilt om den är sur. Vill man vara litet försiktigare, finns det möjlighet att dricka skummjölk eller lättfil. Anledningen till att jag begärde ordet var emellertid att herr Kristiansson efterlyste saklig upplysning. Jag vill gärna överlämna till honom Folkhälsans, som jag tycker, alldeles utmärkta broschyr »Vår nya kost», som är instruktiv och informativ. Där finns bl.a. ett avsnitt som handlar om mjölken och dess värde som näringsmedel och föda. Jag har, herr talman, i svaret sagt att ytterligare kostundersökningar pågår. Dessa frågor är alltså föremål för uppmärksamhet. Det är klart att all onyanserad propaganda är något som man i hög grad har anledning att vända sig mot på detta område som på andra områden, men jag vill också säga att den nu aktuella frågan naturligtvis får ses i sitt sammanhang. Mjölken måste liksom alla andra födoämnen be dömas mot bakgrunden av kosten som helhet, och det är vad Folkhälsan understryker i sin broschyr, som jag således, herr talman, ber att få överlämna till den ärade frågeställaren.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för vänligheten att överlämna broschyren. Dock förutsätter jag att den inte bara skall användas vid sådana här högtidliga tillfällen utan självfallet också spridas i mycket stor upplaga. Det är möjligt att så sker, men broschyrer 1 all ära: jag tror ändå att det hade varit än mer väsentligt — som jag antydde redan i mitt första anförande — om man gripit in vid ett aktuellt tillfälle och korrigerat vissa överdrifter eller ställt vissa saker till rätta, i linje med vad man har sagt i broschyren. Sådant har enligt min mening mycket större betydelse än att man trycker och delar ut aldrig så vackra och utförliga broschyrer. Jag kan i alla fall inte undgå misstanken att ekonomiska intressen också kan spela in. Så brukar vara fallet med allt vi konsumerar, inte minst då livsmedel. För en statlig institution bör det självklart vara angeläget att se till att inte någonting sådant förekommer.

Herr talman! Herr Sveningsson har frågat kommunikationsministern när han avser att effektuera den ändring av åldersgränsen för övningskörning med personbil till 17 år 9 månader som beslutades av riksdagen den 10 maj 1967. Med hänsyn till att kommunikationsministern är på utrikes resa har frågan överlämnats till mig för besvarande. I den proposition — 1967: 55 — som behandlades av riksdagen i maj 1967 och som herr Sveningsson syftar på inhämtades riksdagens yttrande över en rad ställningstaganden till olika förslag av bilförarutredningen. Förslagen rörde, förutom frågan om sänkning av åldersgränsen för övningskörning, frågor om differentiering av körkort, körkortsåldern, förarutbildning, körkortsregistrering m.m. Det framgår av propositionen att departementschefens olika förslag avsågs bli genomförda först sedan frågorna om körkortets närmare utformning och om eventuellt utbyte av nuvarande förarbevis blivit klarlagda. Detta mötte ingen erinran från riksdagens sida. Departementschefens av riksdagen godkända ställningstagande att Öövningskörning skall tillåtas vid en ålder av 17 år 9 månader avsåg bara personbil och lätt lastbil. Det hänger alltså samman med att vi efter körkortsreformen skall få skilda typer av körkort bl.a. för å ena sidan personbil och lätt lastbil och å andra sidan tung lastbil. Jag kan nämna, att körkortsutredningen, vars arbete alltså måste avvaktas, väntas avlämna sitt betänkande under första halvåret 1969.
Herr talman! Till statsrådet Geijer uttalar jag mitt tack för svaret på min fråga. Riksdagen fick genom förslag i propositionen nr 55 till 1967 års riksdag tillfälle att yttra sig om körkortsutbildningen. Förslaget innebar bland annat att övningskörning för körkort skulle få börja vid en ålder av 17 år 9 månader. Inget motionsyrkande förekom med anledning av förslaget, utan förslaget antogs enhälligt av riksdagen. Enligt min mening var förslaget väl avvägt. Det borde därför snarast möjligt ha omsatts i praktiken. Så har emellertid inte blivit fallet, trots att ingen erinran framfördes mot förslaget. I svaret lämnas nu besked om att även körkortsutredningen skall behandla frågan om när övningskörning skall få påbörjas. Om det nu anses vara lämpligt och nödvändigt, borde regeringen ha väntat med att lägga fram ärendet för yttrande av riksdagen. Riksdagen har sagt sin mening i fråga om tidpunkten när övningskörning skall få börja, och det finns därför ingen anledning varför inte beslutet år 1967 skulle föras ut i praktisk tillämpning. Någon sänkning av körkortsåldern vill jag för min del inte förorda. Bilförarutredningens förslag innebar att övningskörning kunde få påbörjas efter fyllda 17 år, men det kan starkt ifrågasättas om detta var ett lämpligt förslag. Med den nuvarande ordningen, således att körkortsåldern och den ålder vid vilken övningskörning får påbörjas sammanfaller, inleds många i frestelsen att övningsköra före 18 års ålder. Den saken påpekades också i propositionen år 1967. Förslaget om att övningskörning skulle få påbörjas tre månader före 18-årsåldern var därför ett bra förslag, som borde ha tillämpats så snart som möjligt.
Herr talman! Det föreligger ingen skillnad i vår uppfattning, herr Sve ningsson. Jag vill försäkra herr Sveningsson att kommunikationsministern avser att snarast möjligt ta ställning till denna fråga. Av de skäl som jag har anfört är det både önskvärt och nödvändigt att avvakta körkortsutredningens förslag. Jag vill dock meddela att körkortsutredningen inte i och för sig skall pröva denna fråga.
Herr talman! Det var ju en ny uppgift att körkortsutredningen inte skall pröva just denna fråga. Nog tycker man att detta är en ovanligt omständlig procedur när det gäller att omsätta ett beslut i praktisk handling. Visst utreds det mycket här i landet, men den ordning som här tillämpas har jag inte tidigare uppmärksammat. Här har skett en utredning om dessa frågor. Ett förslag överlämnas till riksdagen för yttrande, men när ärendet kommer tillbaka till Kungl. Maj:t så inväntar Kungl. Maj:t ytterligare ett utredningsförslag. På det sättet kommer det att dröja några år innan det blir något resultat. Det är en ordning som jag finner mycket omständlig, och man måste säga att regeringen inte i alla sammanhang tilllämpar denna ordning när det gäller att ställa förslag till riksdagen och se till att de blir omsatta i praktiken.

Herr talman! Herr Paul Jansson har frågat dels om jag uppmärksammat de stora skador på skog vilka uppstått genom nedisning i skogsområdena i Tiveden, dels vilka olika möjligheter som föreligger för skogsägare att erhålla kompensation för uppkomna skador av denna art. Som svar vill jag anföra att jag uppmärksammat de av herr Paul Jansson berörda skadorna. Vid katastrofartade skador på skog har samhället tidigare medverkat för att begränsa skadeverkningarna genom att medge förhöjd avsättning till skogskonto och genom att lämna bidrag för att bekämpa skogsskadeinsekter. Möjligheterna till kontant ersättning från samhället är emellertid begränsade. Jag vill erinra om att frågan om stormoch snöskador på skog f. n. bereds av 1968 års stormskadeberedning.
Herr talman! Jag vill till herr statsrådet och chefen för jordbruksdepartementet framföra ett tack för svaret på min fråga. Den är inte av så stor räckvidd och berör inte så många människor, men för den det drabbar kan det ändå ha ganska stor betydelse. Frågan är föranledd av de tämligen stora skador som genom nedisning inträffat på skogen i Tiveden i norra Skaraborgs län och i Närke. Trädkronorna isades ned, vilket fick till följd att träden bröts på mitten. Av förklarliga skäl har det yngre skogsbeståndet, som haft den minsta motståndskraften, drabbats mest. Eftersom jag varje vecka reser genom området kan jag säga att det ser beklämmande ut med dessa höga stubbar som pekar mot skyn. Det medför ju bekymmer och ekonomiska svårigheter för dem som äger skogen och även för dem som arbetar där under sådana förhållanden. Medan nedisningen pågick måste man bl.a. vidtaga speciella försiktighetsåtgärder med skogsarbetet för att undvika olycksfall i arbetet. Naturligtvis är det stora värden som går till spillo i sådana sam manhang. Detta gäller särskilt när den unga skogen drabbas, vilken, om den fått växa vidare, skulle ha inneburit betydande värden, Ett omfattande röjningsarbete måste sättas in för att få bort de höga stubbarna och för att rätta till förhållandena. Detta arbete medför ringa avkastning därför att virket från den skadade skogen måste betraktas som nära nog värdelöst. Någon egentlig försäkringsform som täcker dessa skador finns, såvitt jag vet, inte. Nu säger herr statsrådet att samhällets möjligheter att ge en direkt ersättning är begränsade, och det vill jag understryka. Jag hade inte heller med min fråga avsett att staten i någon större omfattning skulle betala ut ersättning i dessa sammanhang. Min tanke är närmast att man borde försöka komma fram till ett försäkringssystem som kan klara uppkomna skador av denna art, och det är därför jag ser det positiva i den sista meningen i statsrådets svar där han hänvisar till den sittande utredningen. Vi får hoppas att den utredningen så småningom kommer med förslag som i någon mån kan mildra de problem vilka uppstår i samband med dessa skador. Jag tackar än en gång för svaret.
Herr talman! Stormskadeberedningen har tillkallats inom departementet för att se över de här frågorna. Vi har tyvärr under de senaste åren haft liknande skador på andra håll i landet. Jag är väl medveten om att det i dag kan sägas vara en brist att man inte försäkringsmässigt kan täcka sig för alla skador av detta slag. Vi räknar dock med att stormskadeberedningen redan under första halvåret 1969 skall framlägga en belysning av detta problem.

Herr talman! Herr Högström har frågat om jag är i tillfälle att lämna en redovisning av regeringens syn på Ådalsproblemet och av de skyndsamma åtgärder som kan väntas för att skapa bättre näringspolitiska förutsättningar inom regionen. Vid flera tillfällen under de senaste åren har jag för riksdagen redovisat regeringens syn på arbetsmarknadssituationen i Ådalen. Det är därför inte erforderligt att nu lämna någon mera utförlig redovisning för de omständigheter som konstituerat de allvarliga sysselsättningssvårigheterna i området. Det torde vara tillräckligt att erinra om ensidigheten i Ådalens näringsliv och de genomgripande strukturella förändringar som har skett i de näringar som traditionellt sysselsatt huvudparten av de förvärvsarbetande. Antalet arbetstillfällen i jordoch skogsbruk liksom inom skogsindustrin har decimerats väsentligt. Samtidigt har övriga industrigrenar utvecklats svagt och resultatet har blivit en betydande minskning av antalet förvärvsarbetande. Den negativa utvecklingen har starkt accentuerats genom de senaste årens omfattande företagsnedläggelser som i synnerhet berört Kramfors kommunblock. Sedan år 1964 har sju företag inom blocket med sammanlagt 870 anställda lagts ner. För någon tid sedan meddelades också varsel om nedläggning av Kramfors” sågverk som f.n. har omkring 150 anställda. Utvecklingen har sedan länge följts med uppmärksamhet från regeringens sida. Motåtgärder har satts in successivt för att så långt möjligt underlätta situationen för arbetskraften. Härvidlag har den lokaliseringspolitiska stödverksamheten spelat en viktig roll. Sedan år 1963 har 33 företag i Ådalen fått statligt stöd för nyetableringar eller utvidgningar. Investeringar har på detta sätt kommit till stånd i området för nära 300 miljoner kronor. När samtliga investeringar genomförts beräknas de ge sysselsättning åt omkring 1000 personer. I det lokaliseringspolitiska arbetet har regeringen betraktat Härnösand, Kramfors och Sollefteå som en enhetlig region — väl lämpad att betecknas som ett utvecklingsblock — där Kramfors” kommunblock genom sitt geografiska läge spelar en viktig roll. Inom kommunblocket har de lokaliseringspolitiska insatserna hittills skapat sysselsättning för 245 personer. Vidare beräknas utbyggnaden av NCB:s pappersbruk i Väja medföra en direkt ökning av arbetsstyrkan med 60—980 personer under nästa år. Härtill kommer en inte obetydlig sekundäreffekt vid skogsavverkning, transporter m.m. Genom samgående mellan Byggproduktion AB och SCA samt med lokaliseringspolitiskt stöd har vidare ett projekt gällande trähusfabrikation kunnat realiseras. Till detta kommer att man genom vissa organisatoriska förändringar bl.a. på försäljningssidan vid ett befintligt snickeriföretag inom kort torde kunna räkna med en sysselsättningsökning på 70—980 personer. Genom dessa åtgärder beräknas den vid sågverket friställda arbetskraften till stor del kunna erhålla sysselsättning. Sedan meddelandet kom om den beslutade nedläggningen av Kramfors” sågverk har de lokaliseringspolitiska ansträngningarna intensifierats ytterligare. Kontakter har tagits med ett flertal företag. Förhandlingar har bl.a. förts med ett par verkstadsföretag, som i ett inledande skede beräknas komma att sysselsätta minst ett 100-tal personer. Beträffande ett av företagen är förhandlingarna nu slutförda. Ansträngningarna kommer att fortsätta för att ytterligare söka bredda sysselsättningsbasen i Ådalen och för att åstadkomma ett mera differentierat näringsliv. I detta sammanhang vill jag erinra om att en särskild delegation för statlig industrietablering tillkallats i syfte att genom statligt företagande skapa nya sysselsättningstillfällen, framför allt i skogslänen. Med hänsyn till den stagnerande utvecklingen när det gäller antalet sysselsatta inom industrin blir det emellertid också viktigt att i större utsträckning än tidigare beakta tillgängliga lokaliseringsobjekt inom den privata och offentliga servicesektorn. Jag vill erinra om att regeringen nyligen har beslutat uppdra åt fångvårdens byggnadskommitté att skyndsamt utreda frågan om det slutna platsutrymmet inom norra kriminalvårdsräjongen med utgångspunkt i den ändrade förutsättningen att en ny sluten sidoanstalt skall förläggas till Ådalen. Vad jag här har anfört betyder inte att skogsindustrin bör föras ur den fortsatta diskussionen om Ådalens industriella utveckling. Enligt min uppfattning har skogsindustrin en vital uppgift att fylla när det gäller att tillvarata områdets naturtillgångar. Från regeringens sida har vi därför med uppmärksamhet tagit del av den utredning som lagts fram från SCA:s sida angående förutsättningarna för att bygga ett tidningspappersbruk i Kramfors. Det beslut som SCA:s styrelse i samband därmed fattat innebär att projektet inte f.n. anses kunna genomföras av företagsekonomiska skäl. Samtidigt har styrelsen förklarat att någon nedläggning av Kramfors” sulfitfabrik f.n. inte är aktuell. Detsamma gäller enligt vad jag inhämtat även NCB:s och Graningeverkens anläggningar i Sandviken och Utansjö. Härigenom erhålls en frist för att överväga alternativa lösningar att bygga ut skogsindustrin i området. I detta sammanhang kan erinras om de uppgifter som publicerats dels om planer inom NCB att uppföra en industri för tillverkning av konstruktionsplywood, dels om vissa utbyggnadsplaner inom Graningeverken. I den mån sådana projekt konkretiseras är man från regeringens sida beredd att pröva lämpliga former för stöd. Riktmärket för den skogsindustriella utvecklingen i regionen måste vara att skogsindustrin baseras på rationellt utformade, internationellt konkurrenskraftiga företagsenheter som kan ge de anställda en god utkomst och säkra deras sysselsättning på längre sikt. Av detta följer också att det inte kan ligga i löntagarnas intresse att orationella och olönsamma företag bevaras. Samtidigt är det angeläget att starkt understryka de enskilda industriföretagens ansvar mot såväl de anställda som mot samhället. Detta ansvar får helt naturligt en särskild tyngd när det gäller företag som på grund av sitt dominerande inflytande över ett områdes naturtillgångar spelar en avgörande roll både för sysselsättningen och bygdens ekonomiska liv i stort. Det är ett allmänt intresse att företag av denna typ gör betydande ansträngningar för att vidmakthålla och stärka redan etablerade företagsenheter. Skulle detta inte vara möjligt får man förutsätta att företagen målmedvetet prövar alla möjligheter att erbjuda de anställda nya arbetstillfällen. En viktig fråga i detta sammanhang är hur samhällets organ skall kunna erhålla erforderliga informationer innan viktigare beslut träffas inom näringslivet. Det är väsentligt för den näringspolitiska planeringen och därmed också för de anställdas trygghet på längre sikt. En förbättrad information om näringslivets dispositioner är också av vikt om onödiga förluster i samhällskapital skall kunna undvikas. Denna problematik har med all rätt understru kits starkt i herr Högströms interpellation. Hithörande frågor har nu tagits upp till prövning i en särskild utredning som tillsatts av statsrådet Wickman. I mitt svar har jag ansett det befogat att lägga tyngdpunkten på de lokaliseringspolitiska och industripolitiska aspekterna. Jag vill emellertid understryka att också arbetsmarknadspolitiken, liksom hittills, måste spela en central roll om sysselsättningsproblemen i Ådalen skall kunna bemästras. Omfattande åtgärder har vidtagits under de senaste åren för att bereda den friställda arbetskraften ny sysselsättning. Sålunda har arbetsförmedlingens insatser intensifierats genom förstärkning bl.a. av förmedlingen i Kramfors och punktinsatser från huvudkontoret i Härnösand. Med hänsyn till bristen på arbetstillfällen på den lokala arbetsmarknaden har verksamheten i stor utsträckning fått inriktas på interlokala = förmedlingsåtgärder. Flyttningen har i hög grad underlättats för de enskilda genom olika former av fiyttningsbidrag. Samtidigt har möjligheterna till arbetsmarknadsutbildning förbättrats dels genom lokalisering av ett utbildningscentrum till området, dels genom intensifiering av lokaliseringsutbildningen. Under de senaste fem åren har beslut fattats om utbildning för närmare 800 personer inom företag i Härnösand-Kramforsregionen. Utbildningsenheten i Kramfors har nu en total kapacitet av 110 platser. De nu nämnda åtgärderna har emellertid inte varit tillräckliga för att motverka en ökning av arbetslösheten. Samhällets insatser för att bereda sysselsättning genom särskilt anordnade arbeten har därför successivt fått ökas. Detta har främst gällt den äldre och lokalt bundna arbetskraften. Bl.a. har ett par mekaniska verkstäder för industriellt beredskapsarbete med omkring 85 anställda etablerats. Vidare har reguljära beredskapsarbeten under den senaste femårsperioden utförts för en kostnad av ca 50 miljoner kronor. Dessa arbeten som i oktober sysselsatte 570 personer har inriktats på objekt, som syftat till att förbättra förutsättningarna för näringslivet i området. Under de närmaste åren kan man räkna med fortsatta differentierade insatser från arbetsmarknadsorganens sida för att bereda arbetskraften meningsfull sysselsättning. Tillsammans med en utbyggd lokaliseringspolitisk verksamhet bör detta på sikt kunna medföra att en tillfredsställande regional balans uppnås i Ådalen.

Herr talman! Jag ber först att få tacka inrikesministern för det utförliga och mycket synpunktsrika svar som han lämnat på min interpellation. Interpellationen hade som utgångspunkt den oro som kunde konstateras i Ådalen, då det blev bekant att Svenska cellulosabolaget beslutat lägga ner sitt sågverk i Kramfors, varigenom ytterligare 146 personer i denna redan förut så hårt drabbade region ställdes utan arbete. Jag vill gärna från början deklarera att jag helt delar inrikesministerns bedömning att hela Ådalen med Härnösand, Kramfors och Sollefteå som centralorter bör behandlas som en enhetlig region, som ett gemensamt utvecklingsblock. Det är enligt min mening nödvändigt att se området på detta sätt om man effektivt skall komma till rätta med de näringspolitiska och sysselsättningspolitiska problem som finns längs Ångermanälvens och Faxälvens dalgångar. Det är givetvis glädjande att inrikesministern i sitt svar har kunnat lämna konkreta besked om de lokaliseringspolitiska insatserna och planerna för framtiden. Av särskilt stort värde är beske det att ett stort antal av de människor som friställs genom nedläggningen av sågverket i Kramfors kan få en ny och trygg sysselsättning på orten. Den satsning som samhället gör i detta fall måste anses vara ekonomiskt lönsam, eftersom nya arbetstillfällen kan skapas utan de offentliga investeringar i form av bostäder, gator, avlopp och annan service som alltid måste tas i beaktande vid nylokalisering. Här finns i stort sett hela den samhälleliga serviceapparaten utbyggd och att tillgå. Jag vill dessutom, herr talman, gärna understryka det glädjande i att man nu synes satsa på en breddning av näringsunderlaget i Ådalen för att komma bort från det ensidiga beroendet av skogen som råvara. Det meddelande som lämnades häromdagen att ett företag i metallbranschen skall etablera sig i centrum av Ådalen hälsas självfallet med stor tillfredsställelse av befolkningen i bygden. Jag kan endast önska inrikesministern all möjlig framgång i de kontakter och förhandlingar som pågår för en ytterligare markering av denna strävan. Om man därtill vågar se den planerade fångvårdsanstalten i Härnösand med sidoanstalt i Ådalen som endast ett första steg när det gäller att lokalisera offentlig förvaltning till regionen, så skulle man såvitt jag förstår kunna lösa det särskilt svårbemästrade problem som sammanhänger med den kvinnliga arbetskraftens möjligheter till sysselsättning i Ådalen. Vi Adalsbor är glada för dessa nya signaler, och ändå är det, herr talman, naturligtvis just såsom inrikesministern betonade att skogen och skogsnäringen är och måste förbli bygdens basnäring. Förutsättningarna för detta synes för dagen vara mycket goda. Jag skall här bara åberopa en rad experter inom denna näring, vilka under senare tid uttalat sig offentligt om skogsnäringens framtid. »1970 är skogen grönt guld igen», hette det för några månader sedan i tid Ang. sysselsättningsläget i Ådalen skriften Veckans Affärer som byggde på ett uttalande av FAO-experten, civilingenjören Arne Sundelin. Skogschefen Fahlgren hos de sydsvenska skogsägarna har i Svensk sparbankstidskrift gjort en ytterst intressant jämförelse mellan vårt land och övriga skogsländer, bl.a. Kanada. även han kommer fram till att utsikterna för svensk skogsnäring är ljusa. I samma ordalag uttalar sig direktör Matts Carlgren i Modo i årets nummer 7 av Ekonomisk Revy. Kanske mest intressant i detta sammanhang är några ord av Svenska handelsbankens styrelseordförande direktör Browald, som också är ordförande i SCA:s styrelse. Så sent som den 5 december i år förklarade direktör Browaldh i Sundsvalls Tidning att inte många industrier har så gynnsamma framtidsperspektiv som skogsindustrin, Den har enligt herr Browaldh en ständigt ökad marknad, som växer med 5 å 6 procent per år. Herr Browaldh menade att 1970-talets skogsindustri blir betydligt intressantare även för aktieplacerarna än vad den är i dag. Han hänvisade till den gynnsamma konkurrenssituation som uppstått på grund av de starkt ökade kostnaderna för den kanadensiska skogsindustrin. Herr Browaldh fortsatte: >När det gäller Ådalen har SCA:s styrelse i sin redogörelse sagt att Kramfors som lokaliseringsort för skogsindustriell verksamhet försvarar sin plats. Att i dag inga investeringar kan verkställas där har sin grund i att lönsamhetsbedömningen för utbyggnad av speciella produktgrenar är negativa inte minst därför att branschen fortfarande dras med en betydande överkapacitet.

Om de sistnämnda har det i pressen uppgivits att de mötts med stort intresse både hos statsmakterna och inom enskilt näringsliv. Låt mig till sist, herr talman, i korthet beröra det mycket viktiga avsnittet av interpellationssvaret som gäller de rent arbetsmarknadspolitiska frågorna. I slutet av november månad hade Västernorrlands län 2 806 anmälda arbetslösa, en ökning från november 1967 med över 700 personer. Över 1000 av de arbetslösa är hemmahörande i utvecklingsblocket Ådalen. Även om den kraftiga ökningen delvis har samband med det i somras införda speciella äldrestödet är situationen mycket allvarlig, särskilt när man ser till ålderssammansättningen. 44 procent av de arbetslösa är 55 år eller mer. Hela 30 procent är över 60 år gamla. Men det finns ytterligare en grupp som bör uppmärksammas — 12 procent av de arbetslösa i länet är ungdom under 23 år.

Vare sig det blir i form av beredskapsarbeten eller under annan benämning finns det enligt min mening en del högst aktuella projekt för den lokalt bundna arbetskraften; aktuella därför att de intimt hänger samman med begreppet utvecklingsblock och såvitt jag förstår gynnsamt påverkar den fortsatta utbyggnaden av regionens näringsliv. Jag tänker då speciellt på tre bety delsefulla objekt. Det gamla önskemålet om en hamnanläggning i Ådalen tränger sig på med ökad styrka. Likaså frågan om det sedan länge planerade civilmilitära flygfältet, senast aktualiserat genom planverkets godkännande av förslaget. Denna frågas lösning betraktas inom näringslivet lika väl som hos de kommunala myndigheterna som en ytterst betydelsefull angelägenhet för Ådalen. Och slutligen är det med tanke på planerna att upphöra med flottningen i Ångermanälven nödvändigt att snabbt få ett beslut om att vidta de erforderliga förstärkningar och bygga de lastningsterminaler, som kommer att behövas längs bandelen Forsmo—Hoting. Samtliga dessa tre projekt är behövliga. Samtliga kan ge sysselsättning åt den arbetskraft som är lokalt bunden. Jag vore glad om inrikesministern kunde dela min bedömning i detta avseende. Det är möjligt att den inriktning av samhällets insatser som inrikesministern i dag skisserat — jag tänker därvid också på den särskilda företagsdelegationen för skogslänen — kan innebära att man vänder strömmen. I så fall tror jag att man utan oro kan se framtiden an och med direktör Browaldh tala om »anledning till optimism just i Ådalen». Härmed vill jag, herr talman, än en gång tacka inrikesminister Johansson för det intressanta svaret.

Herr talman! Det är en påfallande överensstämmelse i uppfattning mellan herr Högström och mig. Jag vill bara mycket starkt understryka hur nödvändigt det är att försöka bryta ensidigheten i det norrländska näringslivet. Det gäller inte bara Ådalen, det gäller hela Norrland och våra skogslän över huvud taget. Sysselsättningsmöjligheterna måste breddas. Om vi skall kunna tala om valfrihet och jämlikhet i vårt samhälle, måste vi åstadkomma ett sådant resultat att Ang. sysselsättningsläget i Ådalen människorna i det expansiva industriområdet får rikare tillfällen att göra sitt yrkesval. Vi är för denna breddning av näringslivet intresserade av ett samarbete med den skogskooperativa, den byggnadskooperativa och andra verksamheter liksom med den privata industrin. Det är väl ändå ett glädjande tecken, att förutom de företag, som vi här har redovisat, åtskilliga andra företag har anmält sig, med vilka diskussioner nu pågår. Ivar Högström har återgett en rad optimistiska uttalanden från skogsindustriintressenternas sida. Låt oss vara överens, Ivar Högström, om att vi skall bedöma dessa uttalanden kallt och realistiskt och inte av dem låta locka oss till någon överoptimism, men heller inte bedöma utvecklingen pessimistiskt. Under alla omständigheter vore det farligt om vi skulle fästa sådant avseende vid dessa uttalanden att vi skulle förledas att inte fortsätta med våra ansträngningar att åstadkomma det differentierade näringsliv som vi i så hög grad är överens om. Jag tror icke ett ögonblick att detta har varit Ivar Högströms avsikt när han åberopar dessa uttalanden. Jag förmodar att han har velat föra fram dem för att ställa dem i bjärt kontrast mot andra uttalanden, som från en del håll gjordes för bara några månader sedan och som var ganska djupt pessimistiska. Låt oss, som jag sade, realistiskt pröva de förslag och de tankegångar som nu förs fram. Jag vill påstå, att det är riktigt att resonera om det utvecklingsblock det här gäller och som Ådalen tillhör. Där pågår nu en utbyggnad av verkstadsindustrin som är utomordentligt intressant. Det finns ett par industrier i Kramfors. ASEA bedriver verksamhet i Sollefteå — företaget syns inte och diskuteras inte så mycket; det började med ett 530-tal anställda och jag tror att det nu har 80 anställda och att det vid årsskiftet kommer att ha enligt uppgifter som vi har fått in om kring 100 anställda. Vi hoppas att ASEA där skall fortsätta sina ansträngningar. Det företag som Graningeverken tillsammans med det amerikanska företaget Great Lake Carbon bygger i Härnösand och som nu börjar ta form kommer att ge sysselsättning åt cirka 240 personer. Det skall till mycket av utbildad och omskolad arbetskraft för att fylla dessa industriers arbetskraftsbehov, och det är väl ändå det intressanta och det optimistiska i den framtidsvy som vi ser. Ett av de företag, som nu kommer att lokaliseras till Kramfors, gjorde ett uttalande som kanske stämde en och annan till litet pessimism. Det sades att man inte kunde räkna med att till detta verkstadsföretag ta in så mycket arbetskraft från sågverk. Det är möjligt att detta har samband med ålderssammansättningen hos sågverksarbetarna.

I det ögonblick, som <:sysselsättningsmöjligheter inom yrken för vilka de har utbildat sig uppstår, kommer många att återvända till sin hembygd, bättre utbildade och med större förutsättningar att gå in i de verksamheter som där kommer att byggas upp — och detta kan vara en inte oväsentlig tillgång. Eftersom vi nu talar om Ådalen som i verklig mening ett utvecklingsblock, är det alltså fråga om ett satsningsområde inom vilket det också är nödvändigt att bygga ut en så modern service som möjligt. Jag kan inte finna att det på något sätt i någon av dessa centralorter eftersatts någonting i detta avseende. När vi nu diskuterar frågan om hamnen och flygplatsen och andra åtgärder i Ådalen, kan jag inte ge något besked om hur det i alla avseenden kan bli. Jag skall bara säga att det är alldeles riktigt att kommunerna satsar på sådana serviceverksamheter, som i verklig mening kan befrämja den utveckling som vi alla tror på och som vi inte bara hoppas på utan söker att förverkliga.

Herr talman! Jag vill beröra en detalj i det svar som inrikesministern har lämnat på herr Högströms interpellation. Inrikesministern nämnde att man som ett tillskott till försörjningsmöjligheterna i Ådalen också planerar att anlägga en ny fångvårdsanstalt, alltså en sluten sidoanstalt inom norra anstaltsräjongen. Planerna på denna nya fångvårdsanstalt har, såvitt jag kan förstå, kommit upp i samband med de diskussioner om =: sysselsättningsproblemen som förts inom detta område, och placeringen av anstalten måste sålunda få anses vara resultatet av de lokaliseringspolitiska och näringspolitiska överväganden som gjorts i detta sammanhang. När det gäller anstalter av detta slag brukar det ju måhända vara andra motiveringar och andra överväganden, som i första hand fäller utslaget. Jag har därmed inte avgivit något omdöme om lämpligheten av den placering som här ifrågasatts. Det är en fråga som hittills inte på något sätt har diskuterats inom det organ som har att planlägga och verkställa de beslut som fattas angående fångvårdsanstalterna och deras placering, nämligen fångvårdens byggnadskommitté.

Jag har som sagt därmed inte fällt något omdöme om den planering som här föreligger. Jag har inte någon bestämd uppfattning om den. Jag vill bara säga, att om denna anstalt kommer att byggas innebär den en väsentlig avvikelse från de planer som tidigare har diskuterats och fastlagts.

Herr talman! Jag skall säga ett par ord i anslutning till inrikesministerns synpunkter på mitt anförande. Jag vill först framhålla att jag är överens med inrikesministern om att detta är en fråga, som inte bara gäller Västernorrland utan samtliga skogslän. På den punkten är vi alltså fullständigt överens om att denna problematik inte är något specifikt för denna bygd, utan det gäller att skapa ett rikare differentierat näringsliv i hela Norrland. Även jag tror att lösningen på detta problem ligger i ett långt gående samarbete mellan olika företagsformer inom vårt samhälle, mellan privat, kooperativ och statlig verksamhet. Eftersom inrikesministern sade, att man inte skall förledas till en alltför överdriven optimism med anledning av vad som sägs på experthåll när det gäller svensk skogsnäring, vill jag framhålla, att i varje fall vi från Ådalen är ganska kallt realistiska beträffande den bedömning som görs tid efter annan. Det som kanske i dag gör att vi kan se optimistiskt på detta är att uttalandena denna gång är ganska samstämmiga. Tidigare är det en och annan företagsägare, som hyst optimism, under det att de övriga har varit pessimistiska. Jag hoppas att de synpunkter som nu har kommit till uttryck skall visa sig hålla. Ang. sysselsättningsläget i Ådalen Eftersom jag har ordet vill jag understryka vad som sägs i interpellationssvaret, nämligen att de enheter som skall till inom skogsindustrin — där delar jag inrikesministerns synpunkter i svaret — självfallet måste vara enheter som kan ge de anställda en god utkomst och en god trygghet. Någon annan form av företagsamhet tror jag inte tjänar detta ändamål. Vidare noterar jag med tillfredsställelse att inrikesministern delar uppfattningen, att det är nödvändigt att satsa på en utbyggd service på transportsidan. Låt mig bara helt kort erinra om hur situationen är i fråga om hamnanläggningarna i Ådalen. För närvarande finns inte mindre än 17 lastageplatser. Efter en utbyggnad av den industriella verksamheten måste det såväl ur arbetstagarnas som företagarnas synpunkt vara angeläget att distributionen samordnas. Detta är inte bara ett kommunalt intresse. Det måste också vara ett intresse för industriägarna att snarast redovisa sina planer. Jag hoppas att inrikesministern har rätt när han tror att den ungdom, som på grund av vikande sysselsättning har tvingats att lämna bygden, skall kunna återvända när vi får ett rikare och bättre differentierat näringsliv. Slutligen vill jag än en gång med tillfredsställelse och tacksamhet notera inrikesministerns uttalande i det senaste anförandet, då han sade att Ådalsregionen är ett satsningsområde för framtiden.